Fru talman! Jag yrkar bifall till Socialdemokraternas reservation. När Mats Odell tillträdde som minister med ansvar för kommunsektorn var det ett överskott i kommun och landstingssektorn på 22 miljarder kronor. Regeringen bedömer själv att det redan 2009 kommer att bli ett underskott i sektorn. Det är många kommuner som kommer att få det kämpigt med ekonomin de kommande åren. Då är det viktigt att inte förändra förutsättningarna för kommunerna alltför drastiskt. Det är viktigt för landets kommuner att det finns ett väl fungerande system för kostnadsutjämning för LSS-verksamheten. De förslag som regeringen presenterar i propositionen är ett steg på vägen. De förändrade reglerna för beräkningar inom LSS-utjämningssystemet och de ekonomiska effekter som dessa regelförändringar får drabbar däremot ett antal kommuner hårt. Som ett exempel från den valkrets jag kommer ifrån kan jag nämna att Bengtsfors förlorar 222 kronor per invånare. Om man jämför vårt förslag med majoritetens förslag skulle Bengtsfors kommun få 500 000 mer under 2009. Bengtsfors kommun har redan nu, 2008, problem med ekonomin, så denna omställning av LSS-utjämningen blir för brysk för Bengtsfors kommun. Ett införandebidrag som utgår under ett år minskar inte de negativa effekterna i tillräcklig omfattning. I stället bör införandetillägget vara i två år för att mildra följderna för de hårdast drabbade kommunerna. Fru talman! Jag har en förhoppning om att riksdagen bifaller vår reservation. Detta skulle innebära att de kommuner som vinner på systemet kompenserar förlorarna med 51 miljoner kronor under två år.

Fru talman! LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, är en viktig del av den handikappreform som den förra borgerliga regeringen lade fram och som riksdagen beslutade om 1993. Syftet med lagen är att göra det möjligt för personer med omfattande funktionshinder att leva som andra. Det vi diskuterar i dag är förändringar i kostnadsutjämningen för LSS-verksamheten. Det handlar om att alla kommuner får likvärdiga förutsättningar att bedriva LSS-verksamhet, så att individens behov av stöd och service kan tillgodoses. Fru talman! Det råder en bred enighet om att LSS är en viktig frihetsreform för funktionshindrade. Det råder en bred enighet om att de förändringar som regeringen föreslår i kostnadsutjämningen är riktiga. Det råder en bred enighet om att det är rätt att insatsen för särskilt anpassad bostad för vuxna inte ska ingå i standardkostnaden för boende, av den enkla anledningen att den beräknade kostnaden för anpassad bostad i dagens utjämningssystem är orimligt hög jämfört med det verkliga förhållandet. Det råder en bred enighet om att det är rätt att ta bort dubbelberäkningen i utjämningen för insatserna bostad med särskild service för vuxna respektive personlig assistans. Det råder också, fru talman, en bred enighet om att det är rätt att kostnadsfördelningen mellan olika LSS-verksamheter bör uppdateras vid beräkningen av kommunernas standardkostnad. Trots denna breda enighet, fru talman, har Socialdemokraterna lyckats få till en reservation i ärendet. Jag tycker att Socialdemokraternas reservation känns lite krystad. Man föreslår en längre period för införandebidrag än vad regeringen har föreslagit. Dessutom föreslår man att införandebidraget för det första året ska utgå för en mindre avgiftshöjning eller bidragsminskning än vad regeringen föreslagit och - notera - vad utredaren föreslagit. Utredarens förslag är det som regeringen nu går vidare med till riksdagen. Det här innebär att det i stället för ett införandebidrag på 15 miljoner blir en kostnad som är tre gånger större. Det är 47 miljoner för det första året. Det är 51 miljoner, som Jörgen Hellman påpekade, för de två åren. Det låter generöst, men det är någonting som då tas från alla kommuner. Vi får inte ha beslutsångest. Jag tycker att förslaget är berett. Socialdemokraternas förslag är inte berett i några remissinstanser eller så. Vi har haft diskussioner här i riksdagen tidigare om att det är viktigt att förslag som riksdagen fattar beslut om är beredda i laga ordning. Därför, fru talman, vill jag yrka avslag på reservationen och bifall till utskottets förslag.